Herr talman! Det är ett välkommet lagförslag som vi nu har att behandla. Bakom förslaget ligger ett mycket omfattande utredningsarbete, som pågått under lång tid. Resultatet, redovisat i propositionen, innebär endast en dellösning av de problem som är förknippade med omhändertagandet av motorfordon, som det hette från början. Det har blivit något mera restriktivt på sistone och kallas numera flyttning — det skall inte vara någon vård med i bilden. Trots att den grundliga utredningen endast lett till förslag om en dellösning är det ett välkommet lagförslag. Det ger en nödvändig — men inte tillräcklig — förutsättning för lösande av såväl bilvraksproblemet som problemen med fordon som parkerats fel eller rättare sagt 1 hög grad felaktigt. Det är ju i första hand grovt felparkerade bilar som skall flyttas. Det finns flera nödvändiga förutsättningar för att man skall kunna lösa dessa problem. Bland annat måste man ändra bilregistreringsförfarandet för att på ett tilifredsställande sätt kunna lösa hela denna problematik. En annan nödvändig förutsättning är att man får så att säga fungerande bilflyttningsresurser hos polisoch vägförvaltningsmyndigheter, kommuner 0. s. v., alltså hos sådana instanser som enligt propositionen skall få ansvaret för denna verksamhet. Jag tror dock att den väsentligaste förutsättningen är en ändring av bilregistreringssystemet. Den 10 april 1964 tillsattes bilregisterutredningen, och enligt tillgängliga uppgifter blir den inte klar i år. Man har visserligen under utredningstiden tvingats byta utredare, vilket kan vara en förklaring till dröjsmålet, men det kommer alltså att ta mer än fyra år från det utredningen tillkallades till dess ett lagförslag kan framläggas för riksdagen. Det finns möjlighet att på detta område införa delreformer, som underlättar omhändertagande eller flyttning av fordon. Man kan t.ex. öka säljarens ansvar vid omregistrering av motorfordon. Det är en mycket enkel metod att få ett vettigare system för att snabbt kunna leta reda på den formelle ägaren till ett fordon. En annan delreform, som ligger nära till hands, är att man genom övergång till dataregistrering skaffar fungerande bilregister. I dag är t.ex. Stockholms stads och läns bilregister praktiskt taget oanvändbara för polisen, eftersom eftersläpningarna och personalbristen är så stora hos länsmyndigheterna, att man inte inom rimlig tid kan få fram de uppgifter man vill ha. Ytterligare en faktor av betydelse är kommunernas vilja att göra någonting i denna fråga. Det är inte säkert att ambitionerna alltid kommer att vara så stora som man hoppas. Kommunerna i landet har väl i dag kostnader av storleksordningen miljoner kronor för att, för närvarande utan stöd i lagstiftning, ta hand om skrotbilar. I fortsättningen kommer man att få tillbaka litet av de pengarna — det är väl klart — men samtidigt kommer det att ställas mycket större krav på kommunerna. Och de kommuner som det ställs krav på är ju inte alltid de bärkraftiga kommunerna. Det förekommer i mycket stor utsträckning att skrotbilarna hamnar i små förortskommuner nära storstäderna, och det förefaller ju inte helt rättvist att de skall få dra det tunga lasset i bokstavlig och bildlig bemärkelse. Förslaget innebär också att transport av skrotbilar och omhändertagna bilar samt försäljning av sådana kommer att bli nya primärkommunala verksamhetsområden som medför betydande belastningar. Det är ju så, att all bilskatt, bensinskatt o. s. v. går till staten: Kommunerna får ingenting annat än de ersättningar för transporthjälpen som de kan ha drivit in. Den praktiska tillämpningen av denna i och för sig utmärkta lag kan naturligtvis göras avsevärt smidigare än vad som förutsätts i propositionen. Utskottets utlåtande i den del där departementschefens synpunkter refereras ger en liten antydan härom. Det står där: »Det kan givetvis inte krävas, att en myndighet som enligt lagen svarar för verkställigheten av ett flyttningsbeslut alltid skall anlita egna anställda för utförande av de faktiska flyttningsåtgärderna.

Denne ser därför en servicefunktion hos företaget för medverkan vid for Det system som jag skisserade skulle kunna fungera på det sättet att: ett rela tivt tätt nät av stationer för mottagning av utrangerade fordon upprättas över hela landet. Stationerna kan utgöras av kontrakterade skrotningsföretag, sopstationer, bilprovningsstationer 0. s. v. Vid mottagning av fordonet utfärdas utrangeringsbevis som av mottagaren insändes till bilregistret. Den vidare hanteringen av fordonet ombesörjes av skrotningsföretag med vilka AB Svensk bilprovning tecknat avtal som medger full insyn i och kontroll av skrotningsverksamheten. Förslaget får i första hand ses som en service gentemot de skötsamma bilförarna. Verksamheten skulle helt kunna finansieras med höjda avgifter för den obligatoriska årliga fordonskontrollen genom en höjning sannolikt understigande 10 kronor. Det skulle också innebära att bilägarna så att säga får en inteckning i sin egen bils kommande skrotning, och detta är ett starkt incitament för dem att välja denna väg att bli av med fordonet, när det väl blir aktuellt. Den organisation som AB Svensk bilprovning skulle bygga upp kunde ju också användas för omhändertagna och övergivna fordon. Fördelarna med systemet är uppenbara. Det finns en enda hake i det hela, och det är att AB Svensk bilprovning inte vill vara med. Företaget tycker att det är oförenligt med dess positiva trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Jag anser för min del att det är positivt, trafiksäkerhetsfrämjande och naturvårdsfrämjande att plocka bort skrotbilarna från gator och vägar och ur naturen. Men det förhållandet att AB Svensk bilprovning för närvarande inte är berett att ta på sig en sådan här uppgift gör att jag avstår från att yrka bifall till motionen. Utskottsreservanterna i första lagutskottet anvisar en möjlighet att lätta bördan något för de kommuner som enligt propositionen skulle engageras i den omhändertagande verksamheten. Reservationens ändringsförslag skulle leda till kortare förvaringstidet för flyttade fordon. Det förslaget inne. bär — anser jag — trots vissa nackdelar så stora fördelar att jag vill yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den i proposition nr 107 föreslagna lagen ger vissa möjligheter att ingripa mot olämpligt uppställda fordon när allmänna intressen så påkallar.” Polismyndighet kan flytta fordon som utgör trafikfara eller betydande trafikhinder. Vägförvaltning och kommunal myndighet får i och med detta förslag rätt att ingripa med hänsyn till väghållningen eller för att undanskaffa övergivna fordon. För dessa myndigheters möjlighet att ingripa fordras dock beslut av polismyndighet, om flyttas ställs enligt lagförslaget upp i närheten av den plats där det anträffats eller förvaras på särskild uppställningsplats. Är fordonet att anse som vrak skall det dock skrotas eller undanskaffas på annat sätt. Fordon som förvaras på uppställningsplats får hämtas av ägaren inom tre månader från det att han mottagit underrättelse om flyttningsbeslutet eller, om ägaren inte är känd, inom sex månader från det att flyttningen kungjorts. Underlåter ägaren att hämta fordonet inom angiven tidsfrist tillfaller fordonet i fråga staten eller kommunen, och myndigheterna får — utom i vissa undantagsfall — rätt att av fordonsägaren ta ut kostnaderna i samband med flyttningen. Utskottet har i anslutning till behandlingen av denna proposition haft tre motioner att behandla.

Utskottet anser dock i likhet med departementschefen att ifrågavarande tidsgränser bör bestämmas så, att de tillgodoser rättssäkerhetens krav och att de praktiska svårigheterna av en lång förvaringstid därvid måste träda i bakgrunden. Tidsfristerna som i detta hänseende överensstämmer med hittegodslagens motsvarande respittider, bör därför lämpligen utformas i enlighet med propositionens förslag.

I likhet med fru Heurlin är jag på denna punkt övertygad om att alla de som har något intresse av bilen också avhämtar vagnen betydligt snabbare än inom den tidsfrist som t.o.m. fru Heurlin vill ha angiven. Det skulle med andra ord betyda att uppställningsplatsen skulle tömmas betydligt 'snabbare än vad man i detta sammanhang vågar räkna med. Det skulle även innebära att de bilar i fråga om vilka tidsfristen blir aktuell kommer att uppgå till ett mycket litet antal. Det kommer endast att bli fråga om sådana bilar som blivit uppställda av någon särskild anledning. Rättssäkerheten för detta lilla antal får dock inte undanröjas. Om erfarenheten av den nu föreslagna lagstiftningen påkallar det, bör självfallet frågan om tidsfristens längd omprövas, och en lösning i enlighet med motionärens förslag på nytt övervägas. I detta sammanhang kanske det också förtjänar att påpekas att hittegodslagen för närvarande är föremål för översyn i justitiedepartementet och att resultatet av detta arbete kan bidraga till en förändrad inställning till hithörande problem. Enligt lagförslagets 8 § behöver fordon som förvaras på särskild uppställningsplats ej utlämnas förrän kostnaderna betalats. I motionerna I: 830 och II: 1034 yrkas att formuleringen »behöver ej utlämnas» utbytes mot »får ej utlämnas». Enligt utskottets mening skulle emellertid en sådan utformning av bestämmelserna utgöra hinder för utlämnande av fordon bl.a. i sådana fall då ägaren bedöms kunna få anstånd med betalning av kostnaderna. En sådan begränsning av myndigheternas handlingsfrihet anser utskottet mindre lämplig. Ej heller i den delen kan alltså utskottet tillstyrka bifall till motionärernas förslag. I motion II: 296 begärs en utredning och förslag rörande organisationen för omhändertagandet av skrotbilar. Motionärerna har föreslagit att AB Svensk bilprovning skulle göras till huvudman för samhällets medverkan i bilskrotningen. Huvudmotionären har redan själv avfärdat sin egen motion, eftersom han har haft att ta ställning till vad AB Svensk bilprovning i sitt remissvar anfört på den punkten. Redan i sitt svar 1964 svarade AB Svensk bilprovning att planeringen av bolagets anläggningar skett med utgångspunkt i dess nuvarande verksamhet. Firman anser att förutsättningarna för att ta hand om skrotbilarna skulle bli av den art .och karaktär att firman inte har vare sig personella eller materiella förutsättningar att för närvarande klara uppgiften. I yttrande med anledning av motion 1II:296 upprepar den vad som påpekades 1964.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
Herr talman! Jag vill endast korrigera en punkt i fru Löfqvists anförande. Aktiebolaget Svensk bilprovning har inte avgivit något remissyttrande över min motion. Bolaget har bara under hand meddelat utskottet att man i stort sett har samma synpunkter som 1964. Vid närmare kontakter har meddelats mig att det i dag inte hänvisar till att organisationen är under uppbyggnad o.s.v. utan att det anser att engagemang i bilskrotningsverksamhet är oförenlig med dess positiva bilprovningsverksamhet. Det har inte varit fråga om någon formell remiss av det slag som var aktuell 1964.

Herr talman! Utskottet har dock er "farit att AB Svensk bilprovning i anledning av motionen ånyo har övervägt frågan om bolagets medverkan vid bilskrotning samt därvid beslutat vidhålla den uppfattning som kommit till uttryck i bolagets tidigare remissyttrande. Jag förmodar att detta uttalande är likvärdigt med ett nytt remissyttrande.

Herr talman! Jag är helt införstådd med att den föreslagna lagen behövs. Vi ser ofta skrotbilar stå längs vägarna. Det är upprörande, och jag tycker att det är bra att det nu göres någonting däråt. Men vi måste vara förvissade om att den lag vi stiftar verkligen är bra och att rättssäkerheten inte i något fall trädes förnär. Detta är anledningen till att jag nu vill säga några ord. I den av reservanterna föreslagna lagparagrafen står att om ägaren ej inom en månad från det han mottog underrättelse om flyttningsbeslutet ej avhämtat fordonet skall han anses ha uppgivit sin rätt till detsamma. Jag tycker att gränsen en månad är något för snäv. Ägaren kan befinna sig på annan ort och kanske räknar med att komma hem sista veckan under denna månad vilket dock ej blir av eller han kan ha råkat ut för en olyckshändelse eller något annat som gör att han inte har möjlighet att hämta bilen under denna månad. Då skall han alltså anses ha uppgivit sin rätt till fordonet. Det kan visserligen sägas att samma problem uppstår var man än sätter denna gräns, men ju kortare tidsperioden är desto större är risken för att den enskilde kan råka i kläm. I propositionen föreslås att fordonsägaren skall betala kostnaderna i samband med flyttningen av fordonet. även på den punkten ställer jag mig tveksam. Här gäller det flyttning av olämpligt uppställda bilar och det rör sig därför om ett allmänt intresse. Om vi tillämpade samma regler även på andra områden skulle t.ex. en brottsling som omhändertas själv få betala kostnaderna för sitt omhändertagande. Det är orimligt, ehuru det ur det allmännas synpunkt kanske inte vore så dumt; det kunde tänkas medföra att brottsligheten minskade. I 8 8 sägs: »Fordon som förvaras på särskild uppställningsplats behöver ej utlämnas, förrän kostnaderna betalats.» Det talas inte om att fordonet även kan utlämnas om säkerhet ställes för kostnaderna.

Polisen kan nämligen hänvisa till bestämmelsen — såsom jag uppfattar den — att föremålet inte behöver utlämnas eftersom det anses tillhöra fordonet. Herr talman! Med hänvisning till de betänkligheter på olika punkter som jag här anfört kommer jag att avstå vid röstningen.
Herr talman! Fru Löfqvist påpekar att 9 8 innebär att det skulle bli skillnader i fråga om tiden mellan å ena sidan föremål som finns i fordonsvrak och å andra sidan fordonsvrak. Detta är väl ingen olägenhet. Beträffande fordonsvrak står det bl.a. i 7 §, sista stycket: »Fordonsvrak som flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.» Det kan tänkas att det finns något föremål i detta vrak som av misstag kommit att bli liggande där. Det är väl alldeles utmärkt att detta gods kommer att behandlas enligt lagen om hittegods. Jag kan inte se något olämpligt i detta. Vad angår herr Åkerlinds betänkligheter är det alldeles uppenbart, att det här är fråga om avvägningar från rättssäkerhetssynpunkt. Egentligen skulle vi inte alls ha några fastslagna tider, om vi skulle vara riktigt säkra. Herr Åkerlind talar om att en olyckshändelse kan drabba någon som har fått underrättelse om att hans bil omhändertagits, så att han inte kan hämta bilen. Vill han själv ta ansvaret för sin bil, kan han på samma gång som han får underrättelsen meddela vederbörande att han önskar att exempelvis polismyndigheten skall flytta den åt honom till lämplig plats; just detta nämnde jag i mitt förra anförande. Då är han säker. Väljer han att vänta tills tidsfristen nästan har gått ut och då drabbas av olyckshändelse, har han själv tagit denna risk. Det finns risker med alla uppskov, och jag anser att den föreslagna tidsbegränsningen normalt bör vara tillräcklig ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi kan dock inte komma ifrån, att på detta område har uppstått ett stort problem, som vi måste bemästra på ett vettigt sätt. Jag anser att tre månader respektive en månad är en vettig tidsbegränsning som gör det möjligt att behärska detta fält, åtminstone såvitt vi nu kan bedöma. Till sist vill jag återgå till vad fru Löfqvist anförde, nämligen att det nog blir ganska få människor som kommer att låta bilarna bli stående på uppställningsplatserna. Det vet vi inte mycket om. Relativt många unga människor köper bil, kör en tid, och finner sedan att det är besvärligare att behålla bilen än att bara lämna den någonstans. Det kan bli fråga om just sådana bilar, men det vet vi inte. Men just för att förebygga de olägenheter som härvidlag kan uppstå anser jag det lämpligt med de båda tidsgränser som vi angivit i reservationen.

Herr talman! Detta utskottsutlåtande, som grundar sig på propositionen nr 103, gäller ändrad organisation av televerket. I anslutning därtill har jag tillsammans med flera medmotionärer väckt motionen nr 1016 i denna kammare. I motionen angav vi inledningsvis anledningen till att behov av ändrad organisation uppstått, nämligen den hastiga tekniska utvecklingen på detta område. Detta ställer givetvis stora krav på televerkets organisation, som måste anpassas såväl till nuvarande verksamhet som till den väntade utvecklingen. Televerkets förslag och Kungl. Maj:ts proposition har tillkommit med denna målsättning klart i sikte. Vad vi i motionen har vänt oss emot är att Stockholm skall bli distriktscentral för östra distriktet, och att därmed Norrköping och Gävle skall upphöra att vara distriktsorter. Det finns givetvis skäl som talar för detta arrangemang, men det finns betydligt flera och starkare skäl som talar mot en sådan ordning. Flera remissinstanser förordar, att Stockholms teleområde alltjämt får fungera som ett eget, direkt under centralförvaltningen sorterande distrikt. Så gör t.ex. Statstjänstemannaförbundet, Svenska teletjänstemännens förening och Televerkets tjänstemannaförbund. Eftersom medlemmarna i dessa personalorganisationer omfattar personal i olika tjänsteställningar med dagliga erfarenheter av arbetsuppgifter och rådande förhållanden inom televerket, så borde deras förord för ett delat östra distrikt ha förtjänat mera uppmärksamhet än som skett. Stockholm får en särprägel i egenskap av storstadsområde, och därför kan och bör inte verksamheten där bedrivas på samma sätt som inom normalteleområden. Vi har därför yrkat på att östra distriktet bör delas. Stockholms teleområde bör alltjämt fungera som ett distriktskontor och de övriga delarna av östra distriktet sammanföras till ett distriktskontor. Stockholms teleområde har redan nu flera huvudabonnemang än exempelvis hela södra distriktet, och det är därför tillräckligt stort att medge ett effektivt utnyttjande av resurserna inom samtliga verksamhetsgrenar. Vi har i motionen även pekat på den rådande situationen på bostadsoch arbetsmarknaden i Stockholm och att det måste uppstå svåra rekryteringsproblem. Dessa våra farhågor delas även av flera lokala instanser inom televerket. Vi har i vår motion angivit hurusom t.ex. distriktsbyråns chef, teledirektören i Göteborg, distriktscheferna för III, IV och V distrikten har varit betänksamma mot detta. Jag vill här bara citera vad distriktschefen för stockholmsdistriktet har sagt: »Man känner en viss bävan för det som komma skall, och ödmjukhet inför arbetsuppgifterna med upporganiserandet av östra distriktet inställer sig automatiskt.

Vidare har hänsyn tagits till landets indelning i militäroch civilområden. Vid bedömningen av lokaliseringsfrågan har hänsyn även tagits till den trafikstruktur och de administrativa sarnband som föreligger. Den personalreducering som i sammanhanget sker i Norrköping och Gävle beräknas inskränka sig till 15 å 20 personer på varje ort, vilket sammanhänger med förenämnda decentralisering. I anledning av de av motionärerna befarade rekryteringssvårigheterna m.m. må slutligen framhållas att, enligt vad utskottet erfarit, någon ökning av verkets personal i Stockholm till följd av omläggningen inte erfordras. På sikt torde i stället en minskning bli följden genom bl.a. planerad utflyttning av vissa verksamhetsgrenar.» Personalen vid televerket i Norrköping påtalar med skärpa att det inte kommer att röra sig om 15 å 20 personer utan om det femdubbla antalet. De menar att det måste bli fråga om det antal som det nya distriktskontoret i Stockholm kommer att få. Mot att en utökning av personalen i Stockholm inte skulle ske talar det faktum, att samtliga anställda vid distriktskontoret i Norrköping fått förfrågan huruvida de önskar flytta till Stockholm. Ingen har dock velat gå med på detta. Jag vill fråga om det är framsynt lokaliseringspolitik att beröva en redan genom textilkrisen hårt drabbad stad som Norrköping ännu flera produktiva krafter och centralisera dem till det redan överbefolkade Stockholm? Svaret måste ge sig självt — det måste bli nej. Jag kan i varje fall inte medverka till ett sådant beslut. Om utskottet erfarit att det inte skall bli någon personalökning frågar man sig varför distriktschefen i Stockholm med bävan ser på vad som komma skall. Jag har i min hand en tidning som heter Svensk trafiktidning, nr 9:1967. Förutom de inkomna remissyttrandena har fem av personalorganisationerna vid televerket, representerande samtliga fyra huvudorganisationer, gått samman om ett gemensamt yttrande. Detta har de gjort med tanke på den vikt de tillmäter den aktuella frågan och det allvar med vilket de ser på stämningen bland personalen inför omorganisationen, varför de funnit det angeläget att ge uttryck för den samlade opinionen på personalsidan. Bakom detta uttalande står Statstjänstemannaförbundet, Svenska teleförbundet, Svenska teletjänstemännens förening, ”Televerkets ingenjörsförening och Televerkets tjänstemannaförbund. I samband med distriktsförvaltningen konstaterar sistnämnda förbund med beklagande att de synpunkter som förbundet m.fl. personalorganisationer framlagt angående distriktsindelningen icke blivit beaktade och vill slå fast, att förbundet fortfarande anser att Stockholm borde brytas ut ur distriktsorganisationen eller bilda ett eget teledistrikt. Utredningens lokaliseringspolitik i samband med omorganisationen är svårförståelig av skäl som tidigare redovisats. Vid uppgörandet av förslaget till ny distriktsindelning har utredningsmännen 1 görligaste mån följt redan befintliga militärområdesgränser. Östra distriktets gränser sammanfaller således med Östra milos gränser. Man har dock ej fullföljt beredskapstänkandet. Medan Milo Ö dragit ut konsekvenserna och av beredskapsskäl = flyttat staben från Stockholm till landsorten, med fredsplacering i Strängnäs, ämnar telestyrelsen gå i precis motsatt riktning och flytta distriktsstaben från landsorten till Stockholm. Ser man till militärområdets organisation skulle vid ett eventuellt val mellan Gävle och Norrköping som distriktshuvudort Norrköping vara att föredraga. nu är lika stort som södra distriktet och dubbelt så stort som norra distriktet måste ett planerat östra distriktskontor för Stockholms vidkommande endast bli en onödig och närmast tyngande instans mellan teleområde och styrelse. Därför bör Stockholms teleområde bilda en egen regional-lokal förvaltning, direkt underställd styrelsen. Så fungerar det redan nu, eftersom teledirektören i Stockholm samtidigt tjänstgör som chef för stockholmsdistriktet. Vare sig man bryter ut Stockholm ur östra distriktet eller inte, så kommer ett kontor för östra distriktet att i allt vänsentligt få ägna sig åt arbetsuppgifter som hänför sig till de utanför Stockholm belägna teleområdena som ingår i östra distriktet. Därför synes inga vägande skäl föreligga för ett förläggande av distriktskontoret till Stockholm. Tvärtom talar såväl rekryteringssom lokaliseringsoch beredskapssynpunkter starkt emot en förläggning dit. Svårigheterna att rekrytera och behålla personal vid tjänsteställena i Stockholm är stora. På grund av personalbrist råder redan nu stor arbetsanhopning inom flertalet verksamhetsgrenar, och det är inte möjligt att tillgodose allmänhetens berättigade krav på godtagbar service på skilda områden. I stället för att koncentrera ytterligare funktioner dit bör man allvarligt överväga möjligheterna till en utflyttning av sådana, När det sedan gäller den kommande utvecklingen torde en ny utredning beträffande distriktsorganisationen bli aktuell inom ett fåtal år. Mycket talar nämligen för att en regional distriktsinstans kan bli obehövlig när den nya lokala teleområdesorganisationen och den planerade omorganisationen av den centrala instansen — telestyrelsen — blir färdig och vunnit stadga, eventuellt efter det att viss sammanslagning av teleområden skett. En sådan utveckling har inte heller varit främmande för utredningsmännen. Behovet av en di striktsorganisation ifrågasattes ju redan i dåvarande kommunikationsminister Skoglunds direktiv till utredningen. Det kunde därför vara lämpligt att avvakta den kommande utvecklingen innan man binder sig för de merkostnader som en uppbyggnad av ett kontor för östra distriktet i Stockholm otvivelaktigt skulle föra med sig i jämförelse med bibehållande av en befintlig distriktsorganisation i Gävle eller Norrköping. Sammanfattningsvis skulle jag därför vilja säga, att jag inte har någonting att erinra mot ett genomförande av den föreslagna organisationen, om jag bortser från att Stockholms teleområde bör utgöra ett eget distrikt, direkt underställt den centrala förvaltningen, och att övriga delar av östra distriktet får ett kontor i Gävle eller Norrköping. Departementet bör även föranstalta om en ytterligare utredning beträffande ett bibehållande av <:distriktsorgnisationen, när erfarenheter av den nya organisationen vunnits. Nu är jag, herr talman, inte så djärv och dristig, att jag inför denna rätt glest besatta kammare vågar mig på att ställa något yrkande i denna fråga mot ett enigt utskott. Jag nöjer mig därför med att ha framfört dessa synpunkter.

För det första överdriver man personalsvårigheterna i det blivande stockholmskontoret. Det kommer inte att bli mer än en högst obetydlig ökning av personalen, detta på grund av att man genomfört en ny organisation med teleområden, till vilka man flyttat över och ned en rad av de uppgifter som tidigare behandlats centralt. Vidare kan man genom att man inför olika specialavdelningar — en byggnadsavdelning, en förrådsavdelning, en materielavdelning 0. s. v. — förlägga mycken verksamhet till olika delar av landet. Den sannolika effekten av nu gällande planer i televerket är att det i verkligheten blir en ökning av televerkets personal i Norrköping och någon minskning i Stockholm som följd av omläggningen.

Utskottet har blivit enhälligt. De delade meningar som fanms i telestyrelsen rörde ett helt annat område, nämligen hur förrådsverksamheten skulle kopplas in om den skulle ligga under den ena eller andra delen av centralförvaltningen.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
Herr talman! Herr Ståhl tyckte att min uppgift om effekten av omorganisationen kontrasterade starkt mot utskottets. När jag läste utskottsutlåtandet bliv jag också väldigt förvånad. Jag hade dessförinnan fått mycket bestämda uppgifter från telepersonalen själv. Med anledning av vad som sägs i utlåtandet har jag under den senaste tiden flitigt försökt undersöka vad som är sanning och icke sanning, men personalen står absolut fast vid och är över tygad om att det kommer att bli en minskning för Norrköpings stad i storleksordningen 75 eller 100 personer. Jag har inte lyckats rubba deras övertygelse på den punkten. Sedan säger herr Ståhl att det blir en obetydlig ökning i Stockholm. Det är ganska naturligt att det blir det. Televerket är där redan underbemannat, och det lär inte bli lättare att få extrafolk till ett distriktskontor än att skaffa folk till ordinarie tjänster i televerket. När dessutom nästan samtliga befattningshavare i Norrköping tackat nej till att flytta, bidrar det också till att det blir en obetydlig ökning. Jag hoppas att herr Ståhl har rätt i det här fallet och att jag har fel, men tyvärr kommer jag inte att bli förvånad om motsatsen blir fallet.

Herr talman! Distriktschefen för fjärde distriktet i Stockholm säger att det ligger nära till hands att förorda ett femte distrikt, och han har väl nära kontakt med telestyrelsen, betydligt närmare än vad jag har.
Herr talman! Hårt drabbade städer vad det gäller industrinedläggelser som Gävle och Norrköping försöker naturligtvis inte bara att slå vakt om sina industrier utan även att få i gång nya verksamheter. När en statlig institution företar inskränkningar, spetsar man där öronen och försöker kanske också ta reda på vad orsaken kan vara. Så långt är herr Kurt Söderström och jag överens. Vad gäller den fråga vi här diskuterar torde avdelningens ordförande kunna intyga att det under behandlingen i avdelningen på förmiddagen uttrycktes ganska stora betänkligheter. Det var inte bara jag som hade den uppfattningen att det skulle komma att bli rätt stora ingrepp och att personalen skulle skäras ned betydligt. På initiativ av andre vice talmannen, herr Cassel, fick vi på eftermiddagen samma dag en föredragning i avdelningen av generaldirektören och den byrådirektör som har hand om denna omorganisation. De klargjorde därvid personalsituationen, och vi ställde frågor direkt till generaldirektören huruvida personalen skulle minskas, t.ex. med de 80 anställda som nämnts för Norrköping. Detta förnekade de båda föredragande emellertid kategoriskt, med de motiveringar som avdelningens ordförande, herr Ståhl, tidigare har redogjort för. Men sedan sade de något som kom mig att avstå från fortsatt diskussion, eftersom jag ansåg den meningslös efter de upplysningar vi erhållit. De sade att televerket håller på med en undersökning om möjligheterna att decentralisera, och därvid nämndes inte mindre än fyra olika verksamhetsgrenar inom verket. Jag säger väl inte för mycket om jag nämner att Gävle och Norrköping i det sammanhanget var bl.a. de städer som var påtänkta. Därför skrev utskottet också på det sätt som herr Söderström här återgivit.

Herr talman! Några partivänner och jag har väckt en motion i denna fråga, 1 vilken vi framhållit att Kungl. Maj:t inte — vilket skulle bli fallet genom den föreslagna ändringen av vägtrafikförordningen — borde få fullmakt in blanco att efter egen prövning genomföra en så omdiskuterad och kontroversiell åtgärd som permanent hastig hetsbegränsning. Däremot motsatte vi oss ej försök med differentierad hastighetsbegränsning. Man kan säga att utskottet behandlat motionerna på ett välvilligt sätt och kommit fram till en kompromiss.

Det betraktar jag som positivt. Jag anser nämligen att det är ett starkt och berättigat krav att de fakta som kan framkomma vid de prov, som man kommer att vidtaga, kommer till riksdagens kännedom och att riksdagen får ta ställning till dem för ett definitivt avgörande. Det principiella, herr talman, var det viktigaste i denna fråga.

Herr talman! Utskottets ärade vice ordförande uppehåller sig i det här sammanhanget mer vid frågan om differentiering av hastigheterna än vid den fråga som enligt min mening är den väsentliga här, d. v. s. de permanenta fartgränserna. Men, herr talman, jag skulle 'vilja säga ett par ord om propositionen först, innan jag tar upp ett par frågor som herr Levin behandlade. I utlåtandet nr 38 från tredje lagutskottet behandlas proposition nr 111, där kommunikationsministern begär fullmakt att införa differentierade och permanenta hastighetsgränser på våra vägar. I motionerna I: 833 och II: 1035 har jag och några medmotionärer begärt att riksdagen inte skall ge den här fullmakten. Jag måste, ärade kammarledamöter, säga att propositionen egentligen är ett enda klart underbetyg åt den vägpolitik som regeringen sedan flera år fört. Och det är alltså kommunikationsministern själv som utdelar detta underbetyg. Han bör ju faktiskt, om någon, känna till i vilket skick våra vägar befinner sig. Det är egentligen ganska häpnadsväckande fakta som kommunikationsministern här serverar riksdagen. Han säger: »Med undantag för motorvägarna är vårt vägnät — — — inte till någon del byggt för hastigheter över 100 km i timmen.

Det betyder i klarskrift att — såvitt jag förstår — våra vägar inbjuder till högre farter än vad de ur säkerhetssynpunkt är dimensionerade för. Jag tycker verkligen att detta är en omständighet som svenska folket och i synnerhet bilisterna bör få en rejäl upplysning om. Moderna bilar byggs för så höga hastigheter att dessa 60, 80 och 100 kilometer i timmen får anses som normala; den lägsta är t.o.m. åtskilligt i underkant. Man undrar ju varför kommunikationsministern inte talat rent språk i statsverkspropositionen när han begär väganslag. Varför i all rimlighets namn har han inte begärt mer pengar till vägbyggandet när han tydligen visste hur landet låg? Jag är säker på att många av kammarens ledamöter blir ganska betänksamma när de tar del av vad som står på s. 4 i utskottets utlåtande. I propositionen redovisas resultaten av de temporära hastighetsbegränsningar vi haft under snart sju års tid. Det är utomordentligt glädjande att dessa lyckats pressa ned olycksantalet så mycket under de båda sista åren. Men jag saknar i propositionen en samlad analys av de resultat som redovisas. Det är inte bara en redovisning av resultatet som behövs, utan en analys av detta resultat. Om det nu är fråga om vi skall ha dessa temporära eller permanenta fartgränser, måste man ju försöka utreda vilket av dessa alternativ som ger det bästa resultatet ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den frågeställningen har man inte på något sätt ägnat uppmärksamhet. Som jag ser det är det, när det gäller de temporära hastighetsgränserna, två omständigheter som är utomordentligt väsentliga i sammanhanget. Den ena är den stora publicitet de får och den andra det faktum att trafikanterna får sig itutat att vi nu är inne i en tids period då trafikriskerna är påtagliga — t.ex. vid stora helger eller när den första vinterhalkan sätter in. Detta har bl.a. inneburit att en del trafikanter tagit tåget eller använt andra samfärdsmedel eller inställt sina resor. Det kan också betyda att de kört sina bilar på tider då det inte varit så tät trafik, eller också har de anpassat sin körning efter väglaget o. s. v. Framför allt betyder det att de varit mer uppmärksamma än normalt. Detta var den första anledningen till att de temporära hastighetsgränserna givit så goda resultat. Den andra anledningen har varit att polisen har orkat med en intensiv övervakning. Jag är ingen vän av övervakning i största allmänhet, men jag har blivit helt övertygad om att övervakning är nödvändig i dessa sammanhang. Polisen har med knappa resurser gjort ett ofta enastående gott arbete, något som den bör ha en eloge för. Det är säkert denna övervakning som är en av de mest effektiva ingredienserna i allt trafiksäkerhetsarbete. Man kan kanske säga »tyvärr» om denna övervakning, men jag tror att så är förhållandet.

Som herr Levin sade har utskottet inte heller denna gång givit något bemyndigande till permanenta fartgränser. Men man ger Kungl. Maj:t möjlighet att vidga försöksverksamheten till längre tidsperioder. En sådan försöksverksamhet hälsar jag med tillfredsställelse just därför att det är denna som behövs för att kunna göra jämförelser mellan temporära hastighetsgränser och mera permanenta. Det finns fortfarande mycket som behöver klarläggas i detta sammanhang, och allt som kan göras för att öka trafiksäkerheten måste också göras. Vi skulle kunna fastslå att det inte är utrett om permanenta hastighetsgränser ger bättre trafiksäkerhet än temporära sådana. Det är väl egentligen själva kärnpunkten. Denna fråga måste utredas innan riksdagen om några år får tillfälle att ta slutgiltig ställning. Jag tror, herr talman, att de temporära fartgränserna skulle kunna bli permanenta, men inte i den mening som kommunikationsministern företräder utan på det sättet att vi i framtiden får temporära fartgränser vid helger och eljest då riskerna ökar. Det bör kunna gå att differentiera dem på det sätt som kommunikationsministern tänkt sig. Men det är inte differentieringen som är det väsentliga härvidlag utan det är fråga om permanentningen. Jag har i detta läge inget yrkande.

Herr talman! Herr Levin talar om hastighetsgränser i största allmänhet och tar inte så pass mycken hänsyn till vad jag säger att han skiljer nämnvärt mellan temporära och permanenta hastighetsbegränsningar. Jag har, herr Levin, inte sagt ett ont ord om de temporära hastighetsbegränsningarna, utan jag är mycket glad åt att de ger så gott resultat. Jag har varit med om att tillstyrka dem, jag har varit en stark förespråkare för dem och jag tror att de faktiskt är effektiva. Det försökte jag utveckla i mitt första anförande, och jag skall inte ta upp mer tid med det nu. Det var inte jag som började tala om dåliga vägar. Herr Levin talade själv om många smala och krokiga vägar. Frågan om en differentiering av hastigheterna är naturligtvis mycket intressant, och jag tycker bara att det är märkligt att enbart vägkvaliteten skall vara avgörande vid differentieringen av fartgränserna — inte trafikintensitet, väglag, årstid etc. I propositionen skulle väl ha kunnat presenterats ett visst underlag för en saklig diskussion om differentieringen. En enda omständighet av kanske tio har kommunikations-' ministern utsett att reglera differentieringen. | Jag talar inte mot fartbegränsning av princip, herr Levin — det tycker jag är ofint att göra gällande genom att säga att jag kör fram med alla gamla argument. Huvudfrågan för mig är, herr Levin, att det inte är utrett, om de temporära fartbegränsningarna är sämre än de permanenta, och det måste göras först.

Herr talman! En liten kommentar till det sista herr Levin sade! Vi har ju även vinterväglag och sommarväglag att ta hänsyn till. Hur skall man egentligen få in årstiderna i de differentierade fartbegränsningarna? De differentierade hastigheterna innebär en fullständig »uppskyltning» av hela landet. Skall skyltarna ändras varje höst och varje vår, eller hur har herr Levin tänkt sig det? Vägarnas beskaffenhet är naturligtvis en väsentlig omständighet, men det finns så många andra omständigheter att ta hänsyn till, herr Levin, och det var detta jag ville framhålla.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i debatten mellan herr Bengtson i Solna och herr Levin angående vägarnas standard. Herr Levin har emellertid rätt i att vi inte kan sträcka våra anspråk hur långt som helst; vi är ju ett litet folk och har ett stort landområde. Om vi gör en jämförelse mellan längden av Frankrikes vägnät med hänsyn till dess befolkning och motsvarande förhållanden i vårt land, får vi en ganska god bild av situationen. Vad vi kan diskutera — men det bör vi kanske göra i ett annat sammanhang är naturligtvis huruvida det har varit en riktig bedömning av statsmakterna att inte satsa mera på vägbyggnader under senare år, med hänsyn inte bara till bilparkens ökning utan också till övergången till högertrafik. Det hade kunnat vara klokt att satsa mera på en upprustning av vägnätet, som onekligen på många håll — inte minst i mitt eget län — har betydande brister. Motorvägar över hela landet lär vi dock inte få inom en nära framtid. När vi nu diskuterar vilka former av hastighetsbegränsning eller andra åtgärder som bör kunna prövas, finns det väl anledning att understryka en självklar sak, nämligen att vi alla är ense om nödvändigheten av att öka trafiksäkerheten. Antalet trafikolyckor per år är ju skrämmande stort, och de mänskliga tragedier och lidanden som vållas genom dödsfall och skadefall är så allvarliga att de verkligen är en maning till oss att göra allt för att öka säkerheten på våra gator och vägar. Om målet är vi alltså alla ense, det är givet, men vi kan ha delade meningar om metoderna att nå en ökad trafiksäkerhet eller i varje fall hysa tveksamhet om vilka medel som är de bästa. Vi har nu under flera år gjort försök med tillfälliga generella hastighetsbegränsningar. När man gör en summering av resultaten på basis av den statistik som föreligger och som bygger på jämförelser mellan olika tider med och utan sådana begränsningar av hastigheten, kan man dra den slutsatsen att dessa hastighetsbegränsningar har medfört en minskad olycksfallsfrekvens. Detta förhållande gör sig mest gällande i fråga om de svåra olyckorna och beträffande olycksfallsfrekvensen på de stora vägarna; det ligger väl delvis i sakens natur. Som kommunikationsministern har framhållit i propositionen kan man emellertid inte på grundval av dessa förhållanden sluta sig till att permanenta hastighetsbegränsningar skulle ha lika god kontinuerlig effekt. Man kan ha delade meningar också på den punkten, men i varje fall är det inte möjligt att dra en verkligt säker slutsats utan att göra försök. Det vanliga argumentet mot permanenta allmänna hastighetsbegränsningar är att de lätt blir för schablonartade med tanke på de olika förhållanden som råder i fråga om vägarnas standard, trafikintensitet o. s. v. Därtill kommer att polisen uppenbarligen ännu inte har de resurser som behövs för att man skall kunna genomföra en tillfredsställande trafikövervakning. Det är väl mot denna bakgrund kommunikationsministern har funnit att man borde skapa möjlighet att införa differentierade maximihastigheter, individuellt satta med hänsyn till de olika vägarnas standard och trafikförhållanden. Kommunikationsministern har nu begärt en fullmakt att införa sådana differentierade hastighetsbegränsningar utan någon angiven tidsgräns. Vi är några motionärer, bl.a. från centerhåll, som inte vill acceptera en så långtgående fullmakt, detta av flera skäl. Till att börja med är det rent principiellt minst sagt diskutabelt om en fullmakt av denna karaktär skall utfärdas och om inte riksdagen borde ha underlag för ett beslut om sådan fullmakt. Jag vill framhålla detta, även om jag medger att utskottet i sin skrivning har begränsat fullmaktens omfattning genom att understryka att försök måste göras och att riksdagen, vilket också vi motionärer framhållit, skall få ta ställning till frågan på grundval av en ny proposition, i vilken utredningsresultat föreligger, innan en slutlig bedömning göres. Det är av flera skäl vi motionärer intagit denna ståndpunkt. För det första saknas helt i vårt land underlag för att bedöma frågan. Det finns viss statistik och annat material från andra länder, men man kan fråga sig i vad mån dessa uppgifter är överförbara till våra förhållanden. Jag anser det märkligt att statens vägverk och rikspolisstyrelsen inte har fått tillfälle att yttra sig om det förslag som statsrådet Palme lagt fram. För det andra anser vi det ytterst tveksamt att — som statsrådet Palme tydligen har för avsikt — införa ett sådant här system omedelbart efter övergången till högertrafik, då trafikanterna står inför en i väsentliga avseenden ny trafiksituation. Man frågar sig om det kan vara klokt att införa ytterligare ett komplicerande moment i form av nya regler just när vi med vår omfattande bilpark i september skall gå över till högertrafik. För det tredje anser vi att andra åtgärder, t.ex. trafikövervakning, bör prövas ytterligare i syfte att få ett säkrare material till grund för en bedömning av olika åtgärders betydelse för att öka trafiksäkerheten. Nu föreligger knappast något sådant material.

Det finns en uppenbar risk för att trafikanterna kan komma att drabbas av skyltblindhet om floran av skyltar skall öka avsevärt. Jag är förvånad över att statsrådet Palme tydligen tagit så lätt på denna fråga, dels genom att vilja införa denna differentierade hastighetsbegränsning i omedelbar anslutning till övergången till högertrafik, och dels genom natt riskerna för vad jag kallar skyltblindhet inte diskuterats. Det är viktigt att vi är varsamma när det gäller att införa nya regler vid en tidpunkt som ligger så nära övergången till högertrafik. Här föreligger uppenbarligen samma risk som uppstod i samband med deklarationen. Man kan i år konstatera att systemet med schablonavdrag gällande kommunalskatt har misstolkats av många deklaranter. Problemet är att vi nästa år kommer att få ytterligare en reform på detta område. Man kan i och för sig erkänna den ambitionsgrad som visas när det gäller att genomföra reformer av olika slag. Jag tror emellertid att vi som politiker ibland har benägenhet att underskatta de problem som följer på det här området som vi talat om nyss, på det administrativa området för den enskilda och när det gäller trafiken de risker som det kan medföra att man inför nya komplicerande moment. Enligt vägtrafikförordningen är ju föraren skyldig att anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten och behörig hänsyn till förhållandena i övrigt kräver. Går man då in för att genomföra efter olika vägars standard, trafikintensitet m.m. differentierade maximihastigheter, så kräver det ett oerhört stort antal nya skyltar, som anger den högsta hastighet som är tillåten på respektive väg eller vägsträcka. Det är ju alldeles uppenbart att det här inte finns möjlighet att göra en långtgående generell klassificering av våra vägar. Jag skulle förmoda att det går att placera motorvägarna i en klass. Länsvägarna däremot har en så varierande standard att det förefaller mig helt otänkbart, utan man får ganska varierande förhållanden att ta hänsyn till. Det finns alltså här risker för att trafikanternas förmåga att uppfatta de många skyltarna avtrubbas, och det är enligt vår mening ett spörsmål som bör närmare undersökas och studeras, innan slutlig ståndpunkt tas till denna form av hastighetsbegränsningar. Jag vill bara påpeka att man måste ju vid ett sådant här system ha skyltar som visar maximihastigheten vid varje utfart till vägen för att man skall ha klart för sig vilken hastighet som gäller på vägen eller den aktuella vägsträckan. För det femte har statsrådet Palme inte närmare berört, och det gör knappast utskottet heller, de tekniska förutsättningarna för differentierade hastighetsbegränsningar. Jag tänker här närmast på vägarnas varierande standard under olika årstider. Därvidlag föreligger ju ytterst betydande olikheter. Därtill kommer att skillnaderna i fråga om växlingarna i vägars standard och framkomlighet också är mycket betydande i olika delar av landet. Vidare varierar ju trafikintensiteten starkt olika tider av dygnet. Det kan utgöra motiv för skilda maximihastigheter. Jag vill understryka att dessa synpunkter inte är framförda för att så att säga representera något slags de obotfärdigas förhinder. Bakom detta ligger att man bör resa spörsmål som närmare bör prövas, inte för att från början påstå, att det är otänkbart att gå in för ett sådant här system. Jag vill som sagt påpeka vikten av att dessa förhållanden uppmärksammas vid en försöksverksamhet som även vi har ansett angelägen. Jag har med tillfredsställelse noterat att tredje lagutskottet i sitt utlåtande i hög grad har tillmötesgått motionärernas synpunkter genom sina uttalanden. Bl. a. anser utskottet att försök bör göras, innan man tar slutgiltig ställning till att man mera allmänt skall införa systemet med differentierade hastighetsbegränsningar. Skulle de försöken inte ge ett entydigt resultat bör andra system, bl.a. de som har berörts i motionerna, närmare prövas, säger utskottet. Kommunikationsministern skall visserligen få den fullmakt som han har begärt, men utskottet säger klart ifrån, att resultaten av försöken med de differentierade hastighetsbegränsningarna bör redovisas för riksdagen, innan man tar definitiv ställning i frågan. Jag noterar detta med stor tillfredsställelse. Utskottet har i hög grad tillmötesgått våra synpunkter, och jag förutsätter att de olika spörsmål som vi motionärer har pekat på uppmärksammas vid en kommande försöksverksamhet. Jag är, herr talman, inte helt nöjd med utskottets ställningstagande, men jag anser mig inte ha anledning att ställa något annat yrkande än det utskottet har ställt.

Herr talman! Av dem som är motståndare till hastighetsbegränsningar framhålls stundom att begränsningarnas företrädare anser dem vara något slags patentmedicin för att komma till rätta med trafikolyckorna. Självfallet förhåller det sig inte så. Det behövs en lång rad åtgärder på olika områden för att klara det oerhört allvarliga samhällsproblem som trafikolyckorna utgör. Enbart under den allra senaste tiden har vi här i riksdagen behandlat ett stort frågekomplex: nytt körkortssystem, förarutbildning, trafikundervisning och mycket annat, nya regler för köroch arbetstider i fråga om framför allt den yrkesmässiga trafiken, ett nytt trafiksäkerhetsverk samt det i förmiddags beslutade omhändertagandet av skrotbilar och andra bilar. Så kommer nu den här propositionen. Detta visar att det i fråga om trafiksäkerhetsarbetet inte finns några patentmediciner, utan att det är ständigt arbete på många olika områden som kan ge resultat. Det är klart att trafikhastighetsbegränsningarna härvidlag spelat en roll. Om jag inte minns fel noterade man i Tyskland i fjol 16 000 dödsfall i trafiken, vilket är ofantligt mycket mer än i Sverige. Tyskarna beräknar att 5 000 av dödsfallen på något sätt hade att göra med spritförtäring, och därför var två ting aktuella i den tyska debatten, nämligen sprit i trafiken och hastighetsbegränsningar, vilka Tyskland endast prövat i mindre utsträckning jämfört med många andra länder. Hastighetsbegränsningar har den egenskapen att man inte omedelbart märker vinsterna som är förenade med dem, ty vi vet ju inte hur många som hade drabbats av olyckor om det inte hade varit hastighetsbegränsning. Däremot märker vi i bög grad dess nackdelar. Många anser, kanske delvis beroende på människans förmåga att överskatta sig själv som bilförare, att de skulle kunna köra i betydligt högre tempo, och många tycker att hastighetsbegränsningarna är trubbiga och schablonartade — och det är sant. Nackdelarna är alltså påtagliga för trafikanten medan fördelarna inte är lika uppenbara. Jag har förut sagt att jag i någon mån var tveksam om värdet av hastighetsbegränsningar när jag kom till det här departementet. Det som helt övertygat mig om motsatsen har varit studiet av den statistik och det material som sammanställts. Det finns en utförlig redogörelse i propositionen så jag behöver inte gå in härpå, men i redovisningen ingår inte resultatet av den senaste periodens, d.v.s. novembers, tillfälliga hastighetsbegränsningar. I novemberrapporten framhålles, att under de till 90 kilometer i timmen hastighetsbegränsade veckoslutsdagarna inträffade det på europavägar och riksvägar sålunda i genomsnitt 48 procent färre personskadeolyckor per dygn än under de fartfria veckoslutsdagarna. Be träffande de svåra olyckorna — olyckor med dödlig utgång eller svår personskada — var medelantalet olyckor per dygn på europavägar och riksvägar 61 procent lägre under de hastighetsbegränsade veckoslutsdagarna än under motsvarande dagar med fri fart. För övriga vägar var motsvarande siffra 28 procent. Liknande siffror som upprepas period för period år efter år, dock sällan så oerhört slående siffror som beträffande denna novemberperiod, är så entydiga att man inte kan förbigå dem med hänvisning till att hastighetsbegränsningar medför vissa obehag och nackdelar. Det ligger naturligtvis en del i vad som sagts om de tillfälliga hastighetsbegränsningarnas trubbighet, och det ligger även mycket i tanken, att man borde försöka åstadkomma ett system med hastighetsgränser, differentierade i huvudsak efter vägens beskaffenhet — ett system som i mycket stor utsträckning tillämpas i Amerika. I ett anförande i Karlstad i höstas sände jag upp en försöksballong och förde den här tanken på tal. Reaktionen i pressen var entydigt mycket positiv. Efter överväganden i departementet fann vi, att den rätta tidpunkten att pröva ett sådant system infaller i samband med Öövergången till högertrafik. Då måste vi — det är alla överens om — generellt sänka hastighetsgränserna mycket kraftigt, först till 40—60 km, sedan till 50—70 km. I samband med att man återigen höjer hastighetsgränserna är det mycket lättare ati smidigt införa dessa differentierade hastighetsgränser, eftersom fartgränserna då ändå skall ändras. Sedan uppkom då frågan: Får jag vidta en sådan här åtgärd? Vi studerade i departementet den fullmakt som riksdagen gett beträffande de tillfälliga hastighetsbegränsningarna, och vi kom närmast till resultatet, att denna fullmakt berättigade till försök på detta område och att det alltså inte skulle behöva framläggas någon proposition för riksdagen om den saken. Men eftersom vi hyste någon tveksamhet, huruvida fullmakten även innefattade försök med differentierade hastighetsgränser, så tyckte jag det var självklart att ta upp även denna fråga när jag ändå skulle förelägga riksdagen en proposition. Detta har lett till stora missuppfattningar i pressen, inte minst i en del cirkulärledare, där det gjorts gällande att det är ett uttryck för ohämmad maktlystnad att samla på sig en massa fullmakter och rättigheter och att strunta i riksdagen. Ambitionen var den rakt motsatta; vi ville få riksdagens sanktion på att den redan lämnade fullmakten gav oss möjlighet att bedriva även denna försöksverksamhet.

Man kan ju inte avvisa förslaget om att göra försök på området med hänvisning till att saken inte har prövats. Då kan vi ju aldrig skaffa oss ett tillfredsställande underlag för en bedömning. Men man kan inte heller avvisa en försöksverksamhet med att säga, att det här systemet inte kommer att bli alldeles perfekt; det blir en massa problem vid fastställandet av gränserna, med de många skyltarna o.s.v. Jag är fullt medveten om att det kommer att bli problem, men det är ju bara genom att ge sig i kast med problemen som man får kännedom om deras dimensioner. Det har sagts att detta förslag inte har remitterats till rikspolisstyrelsen och vägoch vattenbyggnadsstyrelsen. I själva verket har propositionen delats till båda dessa verk, vilket i detta fall är liktydigt med en remiss. De båda verken har alltså haft möjligheter att framföra sina synpunkter, men de har inte gjort några invändningar. För att inte nu i riksdagssessionens slutskede ytterligare förlänga debatten vill jag efter detta inskränka mig till att uttrycka min stora tillfredsställelse med det enhälliga utskottsutlåtande som föreligger.

Herr talman! Med anledning av statsrådets inlägg kan det vara skäl att göra en del påpekanden. Vi har ställt oss positiva till förslaget om försöksverksamheten med permanenta hastighetsgränser och differentiering av dem. Man kan inte ställa sig negativ till att försöken görs — vi måste ju få klarhet i om detta är ett bra medel att nedbringa antalet trafikolyckor. Till det förslaget ställde vi oss alltså positiva. Beträffande kravet att riksdagen skulle höras har statsrådet missuppfattat oss. Vi reagerade inte negativt därför att statsrådet vände sig till oss och talade om att man hade för avsikt att bedriva försöksverksamhet. Däremot ställde vi oss negativa till en sådan utformning av fullmakten att man sedan inte skulle behöva återkomma till oss innan man definitivt inför en permanent hastighetsbegränsning. Det är på den punkten vi anser att utskottets utlåtande har en klart bättre lydelse och sakinnehåll än propositionen. Sedan vill jag bara helt kort säga att det nog kommer att ha sina problem att genomföra en fartbegränsning av det slag som föreslås. Våra vägar är ju inte så jämna och fina att de tillåter jämn hastighet på långa sträckor. Oftast är det så att de är bra byggda ett styc ke, därefter följer en dålig del, sedan en bra del o.s.v. Detta kommer säkerligen att skapa problem vid genomförandet av differentieringen, men det hindrar inte att man bör försöka. Det kommer såvitt jag kan förstå att leda till att vi, som herr Eliasson i Sundborn sade, får en ganska riklig skyltflora, om man hela tiden enbart skall ta hänsyn till vägens beskaffenhet.

Herr talman! Herr Palme talade i allmänna ordalag om att de som är motståndare till hastighetsgränser hittar på en massa argument. Avsikten var väl att ge intrycket att de som här i kammaren argumenterar mot vissa delar av herr Palmes proposition också är motståndare till hastighetsgränser som sådana. Jag vill allvarligt protestera mot en sådan debatteknik. Det är väl fullt klart att det inte är hastighetsbegränsningar som sådana som frågan i dag gäller. Jag anser för min del att de temporära hastighetsbegränsningarna har kommit för att stanna. Även i övrigt slår herr Palme in öppna dörrar. Han kunde haft anledning att i stället gå in på en del problem som verkligen är väsentliga. Det är exempelvis frågan om hur fartgränser efterlevs. Jag har här en utredning som heter Fordonskombinationer, där det omtalas att trots att det har funnits tre hastighets har tendensen varit att alla kört i samma fart. Det är då tydligt att de som bara får köra i 40 har kört i 70. Det är rätt uppseendeväckande att en sådan sak står i en offentlig utredning, utan att det väckt särskilt stor uppmärksamhet. Jag tycker att systemet med rekommenderade farter som används på vissa ställen är något som också bör prövas. Vi är ju alla — det konstaterade också herr Palme — ense om att vi i trafiksäkerhetens intresse bör pröva alla möjligheter.

Herr talman! De ord som statsrådet Palme yttrade beträffande dem som ogärna accepterar hastighetsbegränsningar träffar inte mig. Jag är t.o.m. beredd att diskutera en allmän permanent hastighetsbegränsning på icke-motorvägar. Jag tycker inte att man utan vidare kan avfärda den lösningen. Vi måste dock först se vart vi kan nå med andra medel. Tillfälliga hastighetsbegränsningar, en bättre trafikövervakning och en upprustning av vägväsendet tror jag av många skäl är att föredra, om vi kan lösa frågorna på det sättet. En försöksverksamhet måste emellertid bli utslagsgivande, inte vad vi tror och tycker. Jag är förvånad över att statsrådet inte tog upp detta problem närmare. Det intresserar ju ändå många människor. Är det statsrådet Palmes tanke att komplicera övergången till högertrafik genom att genomföra mera omfattande försök med differentierade hastighetsbe 'gränsningar? Det är en fråga man kan ställa. Vid sådana försök får vi också en ytterligare ökad skyltflora. Det förvånar mig att statsrådet tydligen inte bedömer riskerna därvidlag som särskilt allvarliga. Jag skall emellertid villigt erkänna att även jag nu ger uttryck för tro och tyckande. Jag tycker det är att komplicera övergången till högertrafik att omedelbart efter densamma göra omfattande försök med differentierade hastighetsbegränsningar. Sedan sade statsrådet att rikspolisstyrelsen och statens vägverk har haft propositionen för genomläsning men inte gjort någon erinran. Jag hoppas då bara att herr Palme som f. d. konsultativt statsråd också har känsla för den konstitutionella sidan av saken. Det är ju ändå skillnad om riksdagen får reda på vad dessa instanser tyckt och om vi inte får reda på det. Man kan nämligen inte utläsa det ur propositionen. Vad sedan fullmakten angår tycker jag att statsrådet Palme rundade hörnet väl kvickt. Statsrådet begärde ju fullmakt att införa detta system. Om riksdagen följer utskottet ger vi fullmakt att ordna försök. Men riksdagen tar inte definitiv ställning i frågan innan resultaten av försöksverksamheten redovisats. Det är det som är den väsentliga skillnaden.

Herr talman! Både herr Eliasson i Sundborn och herr Jönsson i Ingemarsgården var inne på frågan huruvida fullmakten skall vara definitiv eller inte. Jag har inte upplevt den saken så att där skulle föreligga någon skillnad, helt enkelt därför att vi redan i förarbetena till propositionen sade att detta system skall prövas och att vi skulle anhålla om fullmakt för det. Det ligger i sakens natur att resultatet av prövningen ständigt redovisas inför offentligheten och riksdagen och i många olika sammanhang samt att fullmakten när som helst kan återkallas. Vi har inte tänkt oss en fullmakt som gäller tjugo år framåt, utan vi vill ha den för att pröva systemet i samband med övergången till högertrafik. Jag vet inte vad jag skall göra ytterligare för att bevisa hur fullkomligt överens vi är och att det måste föreligga ett missförstånd från er sida. Jag skall inte heller säga att det missförståndet beror på överdriven misstänksamhet, men det är skönt att det nu är avklarat. Sedan har jag inte beskyllt vare sig herr Eliasson i Sundborn eller herr Bengtson i Solna för att vara motståndare till hastighetsgränser. Jag säger bara att jag ständigt möter det talet i den allmänna debatten att vi tror att hastighetsgränserna är en patentmedicin, att vi är hastighetsgränsfrälsta 0. S. Vv. Jag ville bara ha sagt att vi inte alls har en sådan inställning. Vad sedan gäller frågan om rekommenderade hastighetsgränser är det litet besvärligt att ha sådana parallellt med absoluta hastighetsgränser. Det tror jag skulle skapa en viss förvirring. Och att det finns tunga lastbilar som kör för fort är det nog ingen tvekan om. Men jag är inte polis och kan därför inte beivra det. Hela frågan om fordonskombinationernas längd och bilarnas hastighet får vi emellertid tillfälle att diskutera i höst, då det kommer att framläggas en proposition rörande hela det komplexet. Beträffande nya regler i samband med högertrafiken har jag många gånger här i kammaren avvisat i och för sig vettiga propåer med argumentet, att vi inte skall införa någonting som oroar i samband med högertrafiken. Det är emellertid i och för sig inte något nytt att införa hastighetsbegränsning, även om det nu sker på ett litet annorlunda sätt. Att man får köra litet långsammare än eljest kan inte vara någon trafiksäkerhetsrisk, åtminstone har vi inte uppfattat det så. Grundtanken är att man bör ha en ganska låg bas att utgå ifrån och att man sedan när man som vi hoppas — exakta tidpunkten vet vi ännu ej — kan släppa upp farten, gör det olika på olika vägar. Då får man rent automatiskt ett Prov. Jag har velat bestrida att detta är någonting nytt och att just detta skulle skapa oro hos trafikanterna.
Herr talman! Kommunikationsministern var ledsen över att han skulle ha så svårt att övertyga oss om att vi är överens. Jag tror att statsrådet väl inser, att det principiellt är en ganska betydande skillnad mellan att begära fullmakt att ordna en försöksverksamhet, vilket herr Palme inte gjort, och att, såsom statsrådet gjort, begära en fullmakt att införa ett system utan ett klart uttalande om att ett definitivt ställningstagande kräver riksdagens medgivande. Denna skillnad är inte så obetydlig ur en riksdagsledamots synpunkt.
Herr talman! Denna debatt ter sig för mig i vissa stycken något säregen. Den är knuten till ett enhälligt utskottsutlåtande, och såvitt jag har kunnat lyssna ut är alla som har deltagit i debatten i allt väsentligt ense. Ändå blir debatten lång och uttryckssätten bitvis nästan fräna. Vi är allesammans överens om — ingen har under debatten bestridit detta — att de försök som gjorts med tillfälliga fartbegränsningar har givit goda resultat. Både tredje lagutskottet och debattörerna är överens om att de försöksresultat som föreligger inte utgör tillräcklig grund för ett beslut om permanent fartbegränsning, vare sig enhetlig fartbegränsning för hela riket eller differentierad. Vidare är vi, förefaller det mig, överens om att Kungl. Maj:t inte bör ha någon fullmakt att införa permanent fartbegränsning, och i tredje lagutskottet har vi varit överens om att Kungl. Maj:t inte heller får någon sådan fullmakt, om riksdagen fattar beslut i enlighet med tredje lagutskottets förslag. Vad återstår då? Jag är överens med statsrådet Palme om att hela denna proposition och därmed också hela denna debatt sannolikt hade varit onödig, om man läser den nuvarande lydelsen av 56 8 vägtrafikordningen, där den nuvarande fullmakten för Kungl. Maj:t att anordna fartbegränsningar ges. Den förefaller för ett av juridik oförvillat språköra att ge alla de möjligheter som statsrådet Palme har önskat. Den säger att olika bestämmelser om fartbegränsning får utfärdas för viss tid och för riket i dess helhet eller del därav. »För viss tid» skulle för mig kunna betyda en vecka, en månad, ett halvår, ett år, t.o.m. två år och kanske fler. Det är fortfarande »viss tid», så länge det inte i förväg är sagt hur lång tiden skall vara. »För riket i dess helhet eller del därav» medger, såvitt jag förstår, tillstånd att anbefalla en hastighetsgräns på en väg och en annan hastighetsgräns på en annan väg. Därmed är fartbegränsningen differentierad. Nu har mer lagklokt folk än jag sagt att så kan man inte tolka detta, framför allt inte uttrycket »för viss tid». Det har inte varit meningen att »viss tid» skall kunna vara så lång som ett år, kanske mer. Såvitt jag kan erinra mig har vi i tredje lagutskottet varit överens om att bland de ytterligare försöksresultat vi behöver för ett slutligt ställningstagande är en uppfattning om hur en fartbegränsning verkar under en så lång försöksperiod, att den praktiskt tagit kan jämställas med en permanent fartbegränsning. Då kan det inte vara fråga om några veckoslut, någon vecka eller kanske någon enda månad. Statsrådet Palme har uppenbarligen — han har själv sagt det — varit tveksam om huruvida en sådan försöksverksamhet är förenlig med den nuvarande fullmakten. Man har alltså velat ha en utvidgad sådan. Jag hör utan all tvekan till dem som gärna är misstänksamma inför allt vi uppfattar som försök att överföra makt och beslutanderätt i oträngt mål från riksdagen till Kungl. Maj:t Jag är ingen vän av maktkoncentration. Jag tror emellertid statsrådet Palme på hans ord när han försäkrar att det denna gång var frågan om att göra motsatsen: att i en fråga där det kunde vara tveksamt hur långt fullmakten sträckte sig gå till riksdagen, även om det inte var formellt alldeles nödvändigt. Tredje lagutskottet har också kringgärdat den fullmakt som till äventyrs utfärdas med sådana inskränkningar, att den inte rimligen kan tolkas som en fullmakt att utan riksdagens vidare hörande införa permanent fartbegränsning av någon som helst utformning.

Man kan väl, om man vill skriva på det sättet, säga att om vi godkänner tredje lagutskottets uttalande så har vi med ena handen gett Kungl. Maj:t en fullmakt och med andra handen tagit den tillbaka. Man kan också säga att vi har satt ett instrument, en författningstext, i Kungl. Maj:ts hand men att vi mycket bestämt har sagt ifrån att detta instrument endast får användas för vissa alldeles klart avgränsade och definierade syften, nämligen för att fullfölja försöksverksamheten på fartbegränsningens område. När denna försöksverksamhet har pågått tillräckligt länge och resultaten är tillräckliga för att bilda underlag för ett bättre beslut, då skall riksdagen på grundval av en ny proposition få ta ställning till frågan hur vi i fortsättningen skall ha det med fartbegränsningen här i landet.

Herr talman! Det finns ingen motion i detta ärende, och det finns inga avvikande åsikter i utskottet. Orsaken till att jag tar till orda är en del förhållanden jag som yrkesman kommiti beröring med, och jag tycker inte att jag kan låta ärendet passera utan att avge några reflexioner. Ändamålet med denna lagstiftning är att decentralisera en del av beslutanderätten från Kungl. Maj:t till länsstyrelsen. Samtidigt har man gjort några uttalanden i propositionen som något förbryllar mig. Det gäller kommentarerna till 1 8 mom. 1. a och b, vilka behandlar utlännings rätt att förvärva tomtplatser för mindre bostadshus. På detta område har det under senare år varit en del svårigheter. Det gäller i första hand danskar men även tyskar och andra från kontinenten som kommer till Sverige och köper ett »torp» i Småland eller Skåne. De är inte vana vid allemansrätten. De vill ha stora områden kring sina stugor där de kan plocka blåbär, svamp och annat. De är inte vana att gå på annans mark och göra detta, och lantmätarna har ideligen besvär med att begränsa deras områden till de rimliga proportioner svenska medborgare är vana vid. I propositionen påpekas detta, bl.a. anförs ett exempel där en dansk ville köpa en tomt på 15 hektar vilket man tycker är i största laget nu när vi är vana vid tomter på 2 000—5 000 kvadratmeter. Jag har ett annat exempel. Det var en mycket bemärkt folketingsman från Danmark som önskade förvärva ett stort område men som fick nöja sig med ett något mindre. Nu har justitieministern sagt att denna lagändring är en fråga om decentralisation och inte om ändring i sak på något sätt. Dessutom har han sagt att dessa utländska förvärv är så fåtaliga att de inte utgör något problem. Men praktiken visar att det är annorlunda. Det är just dessa utlänningar vi har problem med. En del länsstyrelser har tilllagat hemmagjorda regler som gäller för tomtstorlekar på ett par hektar, och detta har inte vunnit justitieministerns gillande när han skrivit propositionen. Det är inte så lätt för lantmätarna att verka för en rimlig utformning av en tomplats när en person kommer med ett papper från länsstyrelsen som bekräftar att han får förvärva ett stort om råde. Det är klart att länsstyrelsen inte kan vara lagtolkare beträffande jorddelningslagen men det skall inte fungera på så sätt, att en myndighet säger ja och en annan myndighet är tvungen att säga nej. Då har man beträffande andra förvärv enligt jordförvärvslagen en mycket enkel lösning på detta — något som också påpekas under remisstiden. I 8 § jordförvärvslagen stadgas att om man förvärvar ett område som utgör del av en fastighet är inte köpet giltigt förrän denna bit är avstyckad. Denna paragraf gäller alltså för svenska medborgare. Då borde den kunna gälla även för utländska medborgare. En annan sak är att justitiedepartementet redan i princip har tagit ställning genom att förra året till lagrådet remittera förslag till ny jordabalk. Där har man tagit in en bestämmelse i 4 kap. 7 § att köp som avser visst område av fastighet är giltigt endast om fastighetsbildning sker genom förräntning inom en viss tid. Trots att propositionen bara avser frågan om en decentralisering har departementschefen dock tagit upp en lagtolkning av hur området skall få se ut när det säljs, och han förutsätter naturligtvis att det skall kunna avstyckas. På sid. 34 i propositionen har justitieministern nämligen sagt: »Vid tillståndsprövningen bör främst beaktas huvudsyftet med förvärvet men också sådana faktorer som platsens läge och lämplighet för sitt ändamål, områdets topografi, markens beskaffenhet, däribland dess odlingsbarhet och eventuella användning för jordbruk.» Det är inte så lätt för länsstyrelsen att avgöra denna fråga, även om man där talar med experter av olika slag. Men det är länsstyrelsen som skall stå för detta. Sedan slutar man med ett enligt min uppfattning uppseendeväckande uttalande. Förvärvstillstånd bör i och för sig kunna bifallas av länsstyrelsen, »även om områdets areal är större än som kan anses erforderligt för bostadsändamål, om det överskjutande området uppenbarligen inte behövs för jordbruksrationalisering eller det består av mindre värdefull mark eller av mark som inte kan utnyttjas friliggande». Det är just denna prövning som skall ske vid lantmäteriförrättningen, och därför hade det varit mycket enkelt och i överensstämmelse med =: departementets handlande att införa en bestämmelse enligt 8 8 jordförvärvslagen. Herr talman! Jag har naturligtvis inget yrkande så som ärendet nu ligger till. ran som tillkomme staten på grund av sådant lån.

Herr talman! I proposition nr 128 föreslår regeringen att riksdagen skall besluta att de medel som enligt riksdagsbeslut år 1965 skulle användas till investeringar i Törefors AB:s produktionsapparat nu i stället i viss utsträckning skall användas för att avveckla statens verksamhet i Törefors. Bolaget skall gå i likvidation. Enligt uppgift är det första gången som ett statligt företag går i likvidation. Därmed får Törefors samhälle och bygden däromkring färre arbetstillfällen och mer bekymmer. Alla som direkt eller indirekt får känning av denna åtgärd frågar sig då: Är det förslag som nu framlagts om Törefors AB en tillfällighet och är det omöjligt att i statlig regi fortsätta företagsamheten i Törefors? : Om man skall döma efter den uppkomna förlusten per anställd utan att samtidigt närmare undersöka hur den har uppkommit, måste man kanske acceptera en nedläggning av den nuvarande produktionen. Egentligen var denna produktion redan tidigare olämpligförklarad för detta företag. Redan 1965 beslöt riksdagen att den skulle avvecklas och ersättas med en mera räntabel produktion, en bredare tillverkningslinje för vissa lätta mineralullprodukter. Produktionen i Törefors skulle alltså läggas om och breddas, och för detta ändamål anslog riksdagen pengar. Vissa åtgärder har vidtagits, men den nya utvecklingslinjen för de lätta produkterna fullföljdes aldrig. Enligt proposition nr 128 har man endast projekterat den nya tillverkningen. Den tekniska utvecklingen, säger man, krävde effektivare utrustning för Törefors men denna har icke levererats, trots att riksdagen beslutat därom. De som känner till dessa förhållanden frågar sig naturligtvis varför riksdagens beslut icke till fullo verkställdes. Jag låter denna fråga gå vidare till utskottets talesman. Vi har i vår motion föreslagit en skyndsam utredning om Törefors AB:s hittillsvarande verksamhet och förutsättningarna för fortsatt drift samt att driften i avvaktan på en sådan undersökning skulle fortsätta. När man i ett statligt företag inte verkställer riksdagens beslut bör det kunna bli föremål för undersökning liksom fallet är i andra företag. Detta svarar utskottet inte på — man endast upprepar vad som redan tidigare har sagts i propositionen. Vi frågar därför: Ansluter sig utskottet och regeringen till fullo till de uppgifter som den nuvarande företagsledningen för Törefors har lämnat och på vilka likviditetspropositionen grundar sig? De anställda i Törefors har genom avdelning 75 av Svenska fabriksarbetareförbundet skrivit till. handelsminis ter Lange. De kritiserar företagsledningens handlande och skriver bl.a.: »Vad har man gjort för att få en vettig produktion i fråga om sortiment och produktionsmedel. Enligt vår uppfattning platt intet.> De anställdas besvikelse över den nuvarande företagsledningen är således ganska stor. Fackföreningen anför vidare: »Att ta nuvarande förhållanden som argument till att företaget inte kan bli lönsamt kan inte vara riktigt. Över trettio år gamla maskiner avsedda för en helt annan tillverkning kan rimligtvis i dagens läge ej vara tillräckliga för en ekonomisk produktion. Dessutom en produkt som är mindre än fem procent av den totala kvantiteten.» Man fortsätter sedan: »Några större ansträngningar på försäljningssidan har heller inte förmärkts. Någon reklam har i varje fall inte vi kunnat upptäcka för vår produkt medan man i dagstidningar och fackpress dagligen kan se annonser för konkurrerande fabrikat.» -— »Vad vi känner till har inte heller ännu 16 månader sedan övertagandet av ansvaret nya reklamblad tryckts, utan man använder de gamla där ASSI står som återförsäljare.» Detta brev är daterat i september 1966. Man fortsätter: »Ryktesvis har vi erfarit och vid förfrågan fått det bekräftat att man planerar en utbyggnad av mineralullfabriken i Laxå. Riktigheten av att bygga ut eller inte i Laxå kan vi inte bedöma. Vad vi däremot observerar är att det tydligen finns möjligheter att avsätta mineralull och att bolagsledningen har detta klart för sej. Vi frågar oss därför om ledningen inte hela tiden arbetat med sikte på att lägga ned Törefors och bygga ut i Laxå.» Eftersom någon representant för departementet, ännu inte, såvitt jag känner till, har besvarat fackföreningens brev låter jag mer än gärna frågorna gå till utskottets talesman. Fackföreningen konstaterar också att det inte kan ha varit regeringens mening när medel i olika omgångar har anvi sats till Törefors att göra produktionen där olönsam och i stället låta Laxå slå ut detta företag. Jag vill tillägga att om så vore fallet borde hela denna fråga ha handlagts på ett helt annat sätt. De anställdas fackförening i Törefors har även erbjudit sin medverkan för rationaliseringsåtgärder. De har t.o.m. velat resonera om vissa personalinskränkningar. Företagsledningen har dock inte begärt sådana förhandlingar. Utskottet går inte i svaromål på det reella innehållet i vår motion utan hänvisar återigen till de uppgifter som regeringen har lämnat i proposition nr 128. Jag vill därför fråga utskottets talesman: Anser utskottet verkligen att de uppgifter som lämnats i propositionen är helt riktiga och att det inte finns anledning till kritik eller granskning? När riksdagen nu skall fatta beslut, behöver vi då inte ta någon som helst hänsyn till de uppgifter beträffande skötseln av Törefors som har lämnats av avdelning 75 av Svenska fabriksarbetareförbundet? Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till motionen II: 1064.

Herr talman! Som kammarens samtliga ledamöter väl känner till har vi i Törefors under många år haft betydande problem. Ursprungligen var det enskilda företagare som startade verksamheten där och misslyckades, varefter statsverket med hänsyn till befolkningens svåra läge trädde till med vissa insatser. Man har på olika sätt försökt att finna former för en lönsam industri. Det senaste försöket var tillverkningen av byggnadsmaterial i form av plattor. Även denna tillverkning har visat sig vara allt annat än lönsam. Enligt de uppgifter som lämnades i propositionen skulle subventionen per anställd uppgå till cirka 20000 kronor per år. Det är alldeles uppenbart att en industri som lämnar sådana driftresultat inte kan upprätthållas i fortsättningen. I propositionen har det emellertid markerats att arbetsmarknadsläget är sådant att de nu anställda inte skall behöva råka ut för några större svårigheter. I omedelbar närhet av Törefors finns andra industrier, som i viss utsträckning kan ta hand om den friställda personalen. Den föregående talaren undrade om vi i utskottet litar på de uppgifter som getts i propositionen. Jag vill bara svara att innan en uppgift av den arten lämnas i en proposition granskas den regelmässigt mycket ingående. Vi har inte haft anledning att betvivla riktigheten av dessa uppgifter, eftersom de har belagts med statistiskt material som klart utvisar den bristande lönsamheten. Utskottsmajoriteten anser det utomordentligt beklagligt att denna verksamhet inte kan bedrivas i fortsättningen. Vi är klart medvetna om att Norrbotten är underförsörjt med industrier, och vi har i andra sammanhang visat ett stort, positivt intresse då det gällt att medverka till att förbättra läget i detta avseende inom Norrbotten. Tyvärr kan man dock inte utföra allt som man önskar. Vi har emellertid i utlåtandet understrukit att man vid avvecklingen bör ägna speciell uppmärksamhet åt de personalproblem och andra svårigheter som sammanhänger med den, och det är vår förhoppning att avvecklingen skall kunna genomföras på ett för de anställda smärtfritt sätt. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är alldeles självklart att det är med djupt beklagande en norrbottning i dag deltar i beslutet om nedläggande av driften vid Törefors AB. I samma kommun som Töre — där 50 man friställes den 1 juli — ligger nämligen också Båtskärsnäs, som inom ett halvår kommer att läggas ned, varvid 100 man ställs utan arbete. Detta inträffar i ett län där man i dagens situation har cirka 10000 människor icke ianspråktagna i arbetslivet, antingen arbetslösa, sysselsatta i beredskapsarbeten eller under omskolning. Det är mot denna mörka bakgrund vi i dag fattar beslut i denna fråga. Det är beklagligt att det har gått på detta sätt i Töre. När man från visst håll försöker vrida det hela så att det skulle vara den statliga företagsamheten som har misslyckats i Töre, tror jag emellertid att man är inne på felaktiga vägar. Vad staten har gjort i detta sammanhang är att den har gått in under några år för att mildra den törn som de anställda skulle ha fått genom en utveckling som fanns latent redan när den privata industrin på orten lades ned. Jag anser att ett statligt företag precis som ett privat naturligtvis skall ha lönsamheten som kriterium. Den verksamhet som nu bedrives i Töre har visat sig vara icke lönsam, och då kan man väl inte begära att den skall fortsätta. Vad man hade kunnat hoppas på hade varit att ägaren skulle ha kunnat finna något annat att tillverka, någonting lönsamt som verkligen kunde ha gett sysselsättning för framtiden. Att ett företag som ständigt har gått med förlust skall fortsätta bara för att ge sysselsättning är däremot en uppfattning som jag inte riktigt kan dela. För de anställda i Töre är situationen för dagen inte så utpräglat negativ. Efter vad jag vet har regeringen i dag fattat vissa beslut om industriella beredskapsarbeten för att mildra stöten i synnerhet för de äldre anställda där. Detta är naturligtvis mycket bra, men det löser inga problem på lång sikt. Jag anser mig ändå inte kunna göra annat än biträda utskottets förslag, och jag yrkar bifall till detta. Jag hoppas att regeringen och veder börande myndigheter skall kunna hitta nya projekt inom den region det är fråga om, d.v.s. i Töre eller annorstädes i den kommun som på detta sätt inom ett halvår får 150 arbetslösa genom nedläggning av statliga industrier. Jag vet att regeringen varit mycket aktiv i fråga om Töre. Den har under lång tid, och inte minst under det senaste halvåret, frenetiskt arbetat för att finna nya tillverkningar och nya företag som skulle vilja lokaliseras i Töre eller i annan del av kommunen. Detta har inte lyckats, vilket delvis får ses mot bakgrunden av de försämrade konjunkturerna i hela landet. Jag beklagar det beslut vi kommer att fatta i dag, men jag kan inte se någon annan utväg ur detta dilemma. Jag hoppas att regeringens ansträngningar framöver skall visa sig framgångsrika, inte bara när det gäller att lösa de anställdas problem för dagen, vilket redan nu sker — jag vill poängtera att de akuta problemen i Töre lösts genom beslut av regeringen i dag — utan även på lång sikt. I Norrbotten behöver vi en industriutveckling av mycket stor omfattning. Jag hoppas att den nye näringsministern — eller vad jag skall kalla honom — som är närvarande i kammaren med hjälp av experter skall kunna åstadkomma en projekteringsavdelning, ett organ som kan finna industrier av lönsamt slag som vill slå sig ned i Norrbotten. Vi är lika litet betjänta av företag som går med ständig förlust i Norrbotten som på andra håll i landet.
Herr talman! Alla, och främst norrbottningarna, hoppas naturligtvis att Norrbotten skall få nya, rejäla företag. De planer som nu åberopas skulle ha behövt genomföras utöver Törefors, om sysselsättningen där hade kunnat bibehållas. i östra Norrbotten är inte riktiga. Om man lägger ihop antalet personer som är arbetslösa med dem som har beredskapsarbete och med dem som är under omskolning finner man att siffrorna i propositionen t.o.m. visar en försämring av läget, trots att det sägs att en viss förbättring inträtt. Jag kan hålla med om att försämringen hade varit större om inte vissa företag lokaliserats till den östra delen av länet. Enligt de utredningar som pågår beträffande denna del av Norrbottens län kommer vi snart att stå inför en situation som fordrar synnerligen stora ingripanden om vi inte skall få en mycket stor utflyttning även från detta område. Herr talman! En annan sak av intresse i detta sammanhang är att Törefors tydligen fungerar som modell för den nye näringsministern. Jag vill citera den socialdemokratiska tidskriften Aktuellt i politik och samhälle nr 7 i år, där man under rubriken Nyhetskalendern kan läsa följande om Törefors: »Den statsägda mineralullfabriken Törefors AB skall träda i likvidation den 1 juli. Krister Wickman understryker att staten inte skall driva företag som beredskapsarbeten. Sysselsättningsfrågorna får lösas genom den utbyggda arbetsmarknadspolitiken.» Statsrådet Wickman fortsatte på samma linje när han svarade på min interpellation för en tid sedan, som jag framställde med anledning av att antalet anställda vid statliga företag i Norrbotten hade minskat. I svaret säger han: »Möjligheterna för företagen att uppnå företagsekonomiskt motiverad ökning av sysselsättningen är således begränsade, i varje fall på kort sikt.» Det gäller alltså nuvarande statliga företag. Därefter fortsatte han: »Avslutningsvis vill jag även framhålla vikten av att statens mera direkt arbetsmarknadspolitiska resurser byggts ut kraftigt under de senaste åren. Härigenom har de statliga företagens betydelse som instrument för att upprätthålla sysselsättningen minskat. En konsekvens av denna utveckling är den nu pågående avvecklingen av Törefors AB.» Jag har icke i och för sig kritiserat staten som företagare, men det måste man ju göra i de enskilda fall, där kritik verkligen är berättigad. Fackföreningen har serverat en verklig hård kritik av företagsledningen i Törefors AB. Vad beträffar den linje som regeringen nu pläderar för ser det ut som om i varje fall arbetarrörelsen måste öka sin aktivitet och sin aktionskraft för näringslivets utbyggnad genom ökad statlig medverkan. Jag tror inte man kan ersätta nya statliga företag med arbetsmarknadspolitik av denna modell.

Herr talman! Det var en passus i herr Anderssons i Luleå framställning som jag inte kan låta stå oemotsagd. Han säger att det är vissa aktiviteter från arbetsmarknadsstyrelsens sida som kommer till stånd. De skulle emellertid ha kommit till stånd i alla fall, och de behövs för andra arbetslösa i Norrbotten. Vad jag sade i mitt anförande var att regeringen har fattat ett beslut om vissa industriella beredskapsarbeten just för att lösa situationen i Töre för de där friställda just nu. Vad beträffar att detta inte löser några problem på lång sikt och att vi behöver mera företagsamhet o.s.v. kan jag hålla med herr Andersson i Luleå, och jag hoppas att vi skall få även mera statlig företagsamhet. Men rätt skall vara rätt i detta fall: det är åtgärder avsedda alldeles speciellt för de vid Törefors AB anställda som dagens beslut gäller.

Herr talman! Tredje lagutskottets utlåtande nr 34 behandlar Kungl. Maj:ts proposition nr 88 med förslag till ny folkbokföringsförordning. De viktigaste punkterna i föreliggande förslag gäller slopandet av de särskilda mantalsblanketterna och att mantalsskrivningen i princip skall bygga på befolkningens faktiska bosättning den 1 november mantalsskrivningsåret. Ett annat uttryck för regeringens strävan att i görligaste mån förenkla mantalsskrivningsförfarandet är att även huvudförteckningarna som fastighetsägarna varit tvingade att årligen lämna föreslagits utgå. Man kan säga att det nya förslaget innebär en anpassning till datatekniken som kommer att tillämpas inom folkbokföringen och uppbördsväsendet. I såväl propositionen som utskottets utlåtande har flera tungt vägande skäl anförts för den föreslagna förenklingen av mantalsskrivningsförfarandet. Den nu gällande förordningen som är mer än 20 år gammal föreskriver att alla hushåll, oavsett om någon förändring ägt rum beträffande bosättningen eller ej, årligen skall fylla i och till folkbokföringsmyndigheten lämna in mantalsblankett. Nu tror jag emellertid, herr talman, att detta inte varit särskilt betungande för hushållen eftersom mantalsblanketten, i motsats till flera andra blanketter som allmänheten konfronteras med, är förhållandevis enkel att fylla i.

Som vi vet är det ett icke obetydligt antal människor som årligen flyttar och därmed byter mantalsskrivningsadress. Vi brukar emellanåt tala om en inre folkvandring, och att detta talesätt äger sitt berättigande framgår av det faktum att ungefär en halv miljon människor årligen byter bosättningsort. Många av dem som flyttar underlåter att lämna flyttningsanmälan, eftersom de vet att flyttningen ändå framgår i samband med mantalsskrivningen. Man kan, herr taiman, hysa en viss oro när mantalsblanketten nu skall avskaffas, då den uppenbarligen varit ett väsentligt instrument för fastställande av den verkliga bostadsorten. Till de likalydande motionerna I: 809 och II: 1011 har fogats ett diagram som tydligt visar det samband som råder mellan registreringen av flyttning och mantalsskrivning. I motionerna har vi också föreslagit att mantalsblanketten skall bibehållas till dess en samordning mellan flyttningsanmälan till postverket respektive försäkringskassan och anmälan till folkbokföringsmyndigheten ägt rum. Alla som flyttar har ju ett eget intresse av att göra anmälan till posten liksom även till försäkringskassan. Man vill omedelbart få sin post till den nya adressen och man vill även ha möjlighet att få sjukersättning på den ort där man bor. Vid utskottets behandling av föreliggande motioner inhämtades synpunkter på dessa frågor från centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden. I sitt svar till utskottet framhöll CFU betydelsen av att flyttningsanmälan verkligen kommer till folkbokföringsmyndigheternas kännedom. Flera åtgärder i detta syfte är planerade och för oss motionärer är det synnerligen glädjande att CFU även inlett förhandlingar med postverket om att få del av till posten inkomna definitiva adressändringar. Enligt uppgift kommer nämligen CFU fr.o.m. april månad innevarande år att få ta del av dessa definitiva adressändringar. Det hade givetvis varit önskvärt att detta system gällt fr.o.m. den 1 november förra året, eftersom det vid mantalsskrivningen i höst skall tas hänsyn till förändringar som ägt rum från föregående mantalsskrivning. Men eftersom folkbokföringsmyndigheten nu vidtagit de åtgärder som föreslagits i motionerna I: 809 och II: 1011 har jag, herr talman, på dessa punkter inget annat yrkande än utskottets. Jag vill emellertid understryka utskottets uttalande att det är »viktigt att utvecklingen följs med uppmärksamhet och att vid behov ytterligare åtgärder vidtas». Herr talman! Såsom framhålles i såväl propositionen som utskottets utlåtande har de mantalsuppgifter som nu föreslås slopade utgjort ett viktigt underlag för den kommunala planeringen. Detta beror bl.a. på att mantalsblanketterna är det enda underlaget för uppgifter om hushållens samtliga medlemmar. I mantalslängderna t.ex. registreras befolkningen endast individuelit, och det finns alltså ingen möjlighet att där identifiera hushållen. Den kommunala planeringen och servicen avser ju icke enbart att tillgodose individbehoven utan kanske framför allt hushållens behov. Inte minst gäller detta bostadsbyggandet. Under den bostadsdebatt vi hade här i kammaren för ett par dagar sedan pekade flera talare på behovet av en fullgod kommunal planering av bostadsbyggandet. Man underströk kraftigt betydelsen av bl.a. de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen. Dessa bostadsbyggnadsprogram skall ju fastställa icke blott den kvantitativa omfattningen av bostadsbyggandet utan även bostadsbyggandets inriktning på olika lägenhetsstorlekar och hustyper. Av denna anledning är det nödvändigt att som grund för programmen ha en prognos icke blott över den väntade befolkningsutvecklingen utan även över den framtida hushållsstrukturen. I bostadsstyrelsens anvisningar för utarbetande av bostadsbyggnadsprogrammen framhålls inte endast vikten av att den aktuella hushållsstrukturen analyseras, utan man kräver dessutom en prognos över den väntade utvecklingen i detta avseende. När kommunerna haft att fullgöra den skyldighet som bostadsstyrelsen med full rätt ålägger dem har mantalsuppgifterna utgjort ett väsentligt hjälpmedel för kommunerna, framför allt för de expanderande kommunerna. Visserligen kan någon invända att kommunerna till sitt förfogande för denna utomordentligt väsentliga planering har resultaten av folkoch bostadsräkningarna. Detta påpekande är givetvis riktigt; visst utgör dessa resultat en viktig informationskälla för kommunerna. Man skall emellertid ha klart för sig att det räkningsresultat som i dag står kommunerna till buds avser situationen i början av oktober månad 1960. Det är således uppgifter som är i det närmaste sju år gamla och av den anledningen i flertalet kommuner helt inaktuella. Särskilt hårt drabbas därigenom de expansiva kommuner, som har en omfattande inflyttning och till vilka huvudparten av bostadsbyggandet av naturliga skäl förläggs. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att i någon större utsträckning redovisa statistiska uppgifter som belyser de förändringar som ägt rum under dessa sju år. Jag skall bara som exempel ta Göteborgs stad, som under denna tid ökat med över 40 000 invånare och cirka 20 000 hushåll. Denna utveckling gäller inte bara storstäderna utan i lika hög grad mindre och medelstora expanderande tätorter. För dessa starkt expaniderande kommuner har därför mantalsuppgifterna utgjort ett väsentligt informationsunderlag. När blanketterna nu skall slopas — detta är, som jag tidigare sagt, en riktig rationaliseringsåtgärd — bör emellertid åtgärder vidtagas för att inte ställa kommunerna i ett sämre plane ringsläge än hittills. Det är därför vi i motionerna I: 809 och II: 1011 även föreslagit att Kungl. Maj:t skall uppdra åt centrala folkbokföringsoch uppbördsmyndigheten att tillsammans med berörda myndigheter och företrädare för kommunerna utreda frågan om en hushållsidentifiering av den mantalsskrivna befolkningen.

Man skulle således, om en sådan hushållsidentifikation infördes, årligen kunna få fram uppgifter om t.ex. antalet hushåll omfattande en person, två personer 0. s. v., man skulle kunna få en uppfattning om antalet hushåll med barn och utan barn, och man skulle kunna få veta hur många pensionärshushåll som finns i kommunen. Man skulle dessutom, om man införde inomregionala koder, även kunna få fram dessa uppgifter för delar av en och samma kommun för att se hur befolkningssammansättningen förändras t.ex. i ett nytt bostadsområde. När man övergår till datateknisk bearbetning av folkbokförinigsoch uppbördsmaterialet, så tycker jag det är självklart att man skall göra denna reform fullödig och inte, som nu föreslås, försämra kommunernas situation i detta avseende. Låt mig bara till sist bemöta vad utskottsmajoriteten anfört på denna punkt. Man säger att fastighetsägarna skall lämna dessa uppgifter till kommunerna. För det första kan fastighetsägarna i flertalet fall inte lämna dessa uppgifter, eftersom de inte alltid känner till hushållsstrukturen i sitt fastighetsbestånd. För det andra finns det enligt min mening inga skäl för att belasta fastighetsägarna med en sådan uppgiftsinsamling, eftersom den är onödig; det går att ta fram uppgifterna från magnet bandet med hjälp av de datamaskiner som installerats på länsstyrelsernas kontor. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till tredje lagutskottets utlåtande nr 34. För undvikande av missförstånd vill jag understryka att ett bifall till reservationen på intet sätt innebär att man går emot Kungl. Maj:ts proposition när det gäller förändringen i folkbokföringen. Reservationens förslag är ett komplement till den föreslagna reformen, som gör den fullödig.

Herr talman! På grundval av Kungl. Maj:ts förslag i proposition 32 år 1963 fattade 1963 års riksdag principbeslut om Övergång till automatisk databehandling för registrerings-, beräkningsoch redovisningsarbeten inom folkbokföring, taxering och uppbörd. Övergången avsågs äga rum senast årsskiftet 1967—1968. Flertalet län skall då erhålla såväl datamaskin som utrustning för hålkortsstansning. Uppbyggandet av datakontoren vid länsstyrelserna har för övrigt påbörjats. Det förslag till folkbokföringsförordning m.m. i proposition nr 88 som förelagts riksdagen och som vi nu behandlar har sin grund i principbeslutet 1963. Förslaget innebär en avsevärd förenkling av mantalsskrivningsförfarandet genom att de särskilda mantalsuppgifterna slopas. Även hyresvärds skyldighet att lämna huvudförteckning föreslås avskaffad. Mantalsskrivningen skall i princip bygga på den faktiska bosättningen den 1 november, och s.k. kvarskrivning av person som saknar känd hemvist i inflyttningsförsamlingen föreslås likaledes avskaffad. I övrigt har Den nuvarande mantalsskrivningen av fastigheter föreslås också avskaffad, och omläggningen av mantalsskrivningssystem föranleder ett slopande av roteombuden. Allmänhetens skyldighet att göra anmälan till pastorsämbetet föreslås i vissa avseenden förenklad. Telefonanmälan skall sålunda i regel godtas. Skyldigheten att vid flyttning inom landet anmäla denna i inflyttningsförsamlingen slopas, flyttningsbetygen likaså. Avregistrering av utlänningar som lämnat landet skall kunna ske lättare. Den nya folkbokföringsförordningen avses börja tillämpas från och med årsskiftet 1967/68. Mantalsskrivninigen hösten 1967 följer de nya bestämmelserna. Enligt det nya förslaget skall mantalsskrivningen ske på i huvudsak följande sätt. Länsstyrelsen skall till ledning för mantalsskrivningen upprätta en stomme till mantalslängd för varje församling, och i den längden tas de personer upp som förutsättes bli mantalsskrivna i församlingen. Ett exemplar av stommen överlämnas före den 15 januari mantalsåret till kommunen och hålles där tillgänglig till och med den 5 februari samma år. Framställningar med yrkanden om fastställande av någon persons rätta mantalsskrivningsort skall göras senast den 5 februari, och framställningarna skall vara prövade senast den 1 mars, då de rättade stommarna underskrives av den lokala skattemyndigheten. Därmed är längden upprättad och justerad. I syfte att bereda kommunerna möjligheter att erhålla vissa uppgifter som erfordras för den kommunala planeringen begäres i propositionen bemyndigande för Kungl. Maj:t att medge kommun rätt att från fastighetsägare inhämta de uppgifter om fastigheterna som behövs för den kommunala planeringen. Till allmänhetens upplysning om de ändrade förhållandena skall upplys ningsverksamhet bedrivas genom massmedia och genom spridning av anslag som uppsättes i allmänna lokaler. Samarbete skall också upptagas med postverket för att få del av gjorda adressändringar m.m. Det system som nu föreslås infört beräknas innebära betydliga minskningar vad gäller kostnader och arbete. Bland annat slipper man trycka och distribuera 3 miljoner mantalsskrivningsblanketter. Utskottet anser att de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att alltjämt hålla folkbokföringen på en tillfredsställande nivå.

I de registren sker av taxeringsskäl en redovisning, som gör det möjligt att identifiera man och hustru samt deras barn under 18 år. Dessa uppgifter täcker en avsevärd del av hushållen, och det bör redan med ledning härav vara möjligt för kommunerna att komma en bit på väg när det gäller att få fram för planeringen erforderliga uppgifter. Vart femte år skall vidare ordnas folkoch bostadsräkningar. Härtill kommer det bemyndigande som Kungl. Maj:t nu föreslås få att medge kommun rätt att av fastighetsägarna införskaffa de uppgifter som behövs för samhällsplaneringen. Avsikten härmed är just att kommunerna skall få tillgång till de uppgifter som de hittills brukat hämta från mantalsblanketterna. Någon försämring för kommunerna skall således inte behöva uppstå. Det system som motionärerna tänkt sig blir säkerligen både komplicerat och dyrbart. Det blir sålunda nödvändigt att i folkbokföringen införa en särskild kodbeteckning för hushållsföreståndare, till vilken övriga hushållsmedlemmar kan anknytas. I hushållens sammansättning sker ständiga ändringar, som om systemet skall hållas aktuellt medför åtskilligt arbete. Inom många landsbygdskommuner torde behovet av att ständigt ha tillgång till en fullständig hushållsredovisning vara mycket ringa. I expansiva kommuner finns otvivelaktigt ett visst behov av en hushållsredovisning men det torde inte föreligga konstant eller avse hela kommunen. Behov av engångskaraktär, t.ex. vid sanering av ett område eller en stadsdel, kan sannolikt enklare fyllas genom uppgifter som för det särskilda fallet införskaffas från fastighetsägarna. I allt fall synes det vara skäl att avvakta erfarenheterna av de bestämmelser som Kungl. Maj:t skall utfärda. Beträffande tidpunkten kan sägas att övergången till ADB kommer att ställa folkbokföringsmyndigheterna inför så många problem att reformen bör få »sätta sig» några år innan man börjar fundera på nya arbetsuppgifter.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

Herr talman! Utskottets talesman säger, att i det system som nu kommer att genomföras är det möjligt att identifiera man och hustru och deras barn under 18 år. Ja, det är teoretiskt möjligt, men det torde dock kostnadsmässigt icke vara praktiskt genomförbart. Man identifierar alltså familjehushåll — man, hustru och barn — men inte enpersonshushåll och alla andra typer av hushåll. Det är dock dessa typer av hushåll man är intresserad av att få kartlagda i expanderande kommuner. Folkoch bostadsräkningar skall göras vart femte år, och det anser jag vara riktigt. Uppgifterna är emellertid sju år gamla när vi nu, år 1967, planerar 1967. Det nya systemet, som jag anser vara bra och som jag till alla delar har stött under = utskottsbehandlingen, innebär emellertid en försämring för kommunerna eftersom mantalsblanketten, där hushållens samtliga individer finns redovisade, försvinner. Det måste givetvis vara förenat med kostnader att införa en hushållsidentifikation, men det är en kostnad som på intet sätt torde behöva belasta statsverket, ty redan i dag för kommunerna förhandlingar med länsdatakontoren och CFU om att få köpa individuppgifter. Dessa uppgifter erhålles inte gratis utan får betalas med varje öre det kostar att framställa dem. Från den utgångspunkten behöver man, herr Persson i Tandö, inte hysa några betänkligheter. Det har framförts synpunkter om att folkbokföringsmyndigheterna nu måste ha lugn och ro för att lägga upp ett nytt system. Ja, man får verkligen hoppas att uppläggningen av systemet är klar tills man i höst skall börja med databehandlingen. Det vore verkligen ett problem om fel skulle uppstå. Man kan med fasa se fram emot upprättandet av t.ex. röstlängder för nästa år, om CFU:s system icke är klara vid det laget. Men jag vet att systemen blir klara och hyser därför inga betänkligheter på den punkten utan hävdar bestämt att det är nu, när systemet startar som man skall undersöka möjligheterna. Och vad vi i reservationen har krävt är ju att representanter för kommuner och berörda statliga myndigheter skall tillsammans med folkbokföringsmyndigheten undersöka vilka möjligheter som föreligger. Det är således, herr talman, ett mycket hovsamt önskemål som vi framför.

Herr talman! Det kan ju inte vara nödvändigt att vidtaga några åtgärder som skall avse hela landet just när det gäller att skapa ett system för tätortskommunerna. Det är givet att — och det har utskottet också sagt — mantalsuppgifterna varit av värde och att någon motsvarande upplysningskälla bör stå kommunerna till buds i fortsättningen. I propositionen och från CFU har uttalats att det finns möjligheter att lämna ifrågavarande upplysningar genom det nya system som är under utarbetande. Om man skulle göra den utredning som herr Hugosson föreslår måste det ju i varje fall innebära att man inte kan påbörja denna reform i höst, utan då kommer den att skjutas åtminstone ett år framåt i tiden.

Herr talman! Det är nödvändigt att skapa ett enhetligt system för hela landet — man kan ju inte göra ett system för t.ex. länsstyrelsen i Gävleborgs län och ett annat system för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Man måste ta hänsyn till flyttningarna och därigenom få in identifikationen. Huvudparten av Sveriges befolkning bor i tätorter, och därför är det också väsentligt att problemet löses. En halv miljon mäniskor flyttar, som jag tidigare framhöll, varje år och flyttningsströmmarna går mot de större och medelstora tätorterna.